Fru talman! Bengt Eliasson har frågat mig om jag anser att SVT ska sända censurerat innehåll. Frågan har ställts i anledning av att EBU under sändningen av Eurovision Song Contest 2015 uppges ha ersatt arenapublikens burop med applåder. I sin interpellation uttrycker Bengt Eliasson glädje över att Sverige och Måns Zelmerlöw tog hem segern i årets tävling i Wien. Jag vill därför först säga att jag delar hans glädje, och jag vill även passa på att gratulera Måns och upphovspersonerna bakom låten Heroes : Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb och Linnéa Deb. Som självständigt och oberoende aktiebolag bestämmer SVT över innehållet i sina program och hur programverksamheten ska bedrivas. Det innebär att det helt och hållet är upp till SVT att bestämma om EBU:s produktioner ska sändas i SVT eller inte. Det kan jag som minister inte lägga mig i. I SVT:s sändningstillstånd finns villkor om att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda. Om Bengt Eliasson anser att SVT inte följt dessa villkor kan han vända sig till Granskningsnämnden för radio och tv, som genom granskning i efterhand övervakar om program som sänts i tv följt de regler som finns för sändningarna.
Fru talman! Tack, demokratiministern, för svaret! Jag måste säga att jag blir ganska förvånad och faktiskt lite besviken över ministerns sätt att hantera och besvara frågan. För min del är nämligen den del som berör SVT och de delar som står under Granskningsnämndens överinseende egentligen av ganska underordnad betydelse. För mig är den absolut viktigaste frågan den om censur, yttrandefrihet och ytterst demokratin. Man kan naturligtvis säga att Eurovision Song Contest är ett ganska lättsamt underhållningsjippo som inte har ett dugg med demokratiskt grundläggande beståndsdelar eller politik att göra. Det uppenbart lite tråkiga är att jag helt håller med om det. ESC ska ju inte vara politik och är inte politik i sin bästa form. Det ska inte idrottsevenemang vara heller. Men så är det ibland. Ibland är det värdnationen, ibland arrangörerna och ibland som nu en tv-organisation som gör det till politik - medvetet eller förhoppningsvis ibland omedvetet. Enligt min mening är vi inne på ett farligt sluttande plan när censuren smyger sig in i vardagsrummet på bästa sändningstid i ett av de mest betittade evenemangen. Medierna är en fundamental del av demokratin. Information behövs om allt, i Sverige och i världen. Information kan skaffas på olika sätt. I en demokrati sker det i en öppen debatt i medierna, där man får ha olika åsikter och får kritisera den eller dem som har makten. Public service innebär både ett ansvar för förmedlaren att svara upp till allmänhetens behov och en förväntan hos oss mottagare att det vi tar del av är rätt och rakt förmedlat. Fru talman! Visst kan det inträffade karakteriseras som ganska harmlöst, det som hände i Wien. Några möjligen icke önskvärda och inte så trevliga burop bland publiken maskeras och görs om till den lite pysmysiga lördagsunderhållning som vi alla hade förväntat oss. Men man måste ställa sig frågan: Varför skedde det? Min uppfattning är att det gjordes helt enkelt för att inte reta en politisk ledning för ett land, en ledning som inte har samma demokratisyn som vi har. Det går inte att använda ett annat begrepp för det som har inträffat än censur. Censur används för att hindra information och yttringar att gå ut. Det förväntas i en demokrati att medborgarna kan värdera och dra slutsatser av information helt av sig själva. Vi förväntas ta ställning. Skillnaden mot en diktatur är att det där inte är rakt och förmedlande, inte äkta. Det är medier som inte vågar vara kritiska. Det kan handla om att bara försköna en situation, men vips står man där på det sluttande planet. Det är just detta som jag blir lite förvånad och besviken över i demokratiministerns reaktion och svar. Vad ser demokratiministern som nästa steg? Vad är okej nästa gång? Vad kan göras om till en fråga för Granskningsnämnden då?
Fru talman! Detta med yttrandefrihet och det system som vi har för att skydda den är uppenbarligen ingen enkel sak, så jag är tacksam för att jag har den här möjligheten att betona vikten av den. Interpellanten säger själv att yttrandefriheten är det grundläggande och viktigaste. Jag är alltså tacksam för den här möjligheten, även om jag blir aningen bekymrad när en riksdagsledamot för ett liberalt parti med sin argumentation antyder att man är beredd att göra begränsningar av yttrandefriheten. Det är ju så här. SVT och alla andra medieföretag ska göra sina egna, publicistiska bedömningar. Det är en grundläggande yttrandefrihetsrättslig princip att den som sänder ett tv-program gör det självständigt, och det är den som sänder som gör bedömningen av det som sänds. Eftersom censur är förbjudet i Sverige - det strider mot grundlagen - får ingen minister och ingen regering bestämma hur ett program ska utformas. Det är jag och regeringen väldigt glada och tacksamma över. Eftersom censur är förbjudet i Sverige får inte heller myndigheter granska tv-program i förväg. En myndighet får inte heller bestämma om ett program ska sändas eller inte - det är förbjudet i Sverige. Kraven på opartiskhet och saklighet har varit grundläggande villkor för public service-verksamheterna ända sedan AB Radiotjänst startade sina sändningar 1925. Nästan lika länge har det funnits en särskild ordning för prövning av om villkoren följs och hur de ska regleras i grundlag. Granskning av programinnehåll kan ske bara i efterhand, det vill säga efter det att programmet har sänts, och den kan göras enbart av Granskningsnämnden, ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Med andra ord kan inte jag som minister, inte regeringen och ingen myndighet på förhand bestämma vad SVT ska sända. Det är fantastiskt, och det är en del av vår grundlag. Om SVT skulle fällas efter Granskningsnämndens bedömning är det fortfarande upp till SVT att avgöra hur de utformar sina framtida sändningar. Inte heller Granskningsnämnden och inte heller ett eventuellt fällande får bestämma vad SVT ska sända. Den publicistiska friheten är mycket stor i vår demokrati. Om regeringen skulle få signaler från Granskningsnämnden om att SVT vid upprepade tillfällen och på ett likartat sätt har överträtt vissa villkor i det sändningstillstånd som SVT har skulle det kunna tas upp i utvärderingen inför en ny tillståndsperiod. Men det är bara då. Jag undrar mest av allt vad riksdagsledamot Eliasson tycker att jag som minister ska göra. Det var ursprungsfrågan, nämligen: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta? Vad menar riksdagsledamoten med detta?
Fru talman! Jag tackar återigen demokratiministern för svaret. Jag är en mycket varm anhängare av public service. För mig är public service en hörnsten i det demokratiska samhället, så viktig att jag menar att den är en del i det som inte kan undvaras när man bygger demokrati. Samtidigt måste demokrati erövras varje dag. Frågan om varför och hur när det gäller yttrandefrihet måste ställas. Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det, sa en av Voltaires levnadstecknare. Det är faktiskt så att människor i vår närhet dör i sin kamp för yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati och möjligheten att ha en egen public service. Det är i det ljuset, demokratiministern, jag menar att detta är en av de mest grundläggande och viktiga delar som vi över huvud taget kan debattera, kanske i just detta viktiga rum som vi står i. En grundläggande tanke bakom yttrandefriheten är att var och en ska kunna ta del av en mångfald av åsikter och bilda sig en egen uppfattning. Där är rollen för public service central. Yttrandefrihet är viktig för demokratin för att den gör så att information kan spridas fritt. Därmed får medborgarna och vi beslutsfattare bättre möjligheter att komma fram till välgrundade beslut. Yttrandefriheten fyller en kritisk funktion genom att välinformerade medborgare och fria massmedier ges chansen att granska och uttala sin mening om hur vi utövar den offentliga makten. Det är därför som jag menar att det är mycket farligt att förringa denna ytligt sett ganska triviala händelsen i Wien. Det första som offras på den totalitära maktens altare är alltid yttrandefriheten. De fria medierna fångas alltid in, och en rädsla sprider sig. Medierna i en diktatur blir makthavarnas maktmedel; medierna styrs alltid av den som har makten. Att kritisera makthavare är för det mesta inte okej, och man riskerar att bli dödad, fängslad och torterad. I detta sammanhang kan man inte låta bli att tänka på vår landsman Dawit Isaak som sitter fängslad i Etiopien. Inget av de icke-demokratiska länderna har några fria medier. Nordkorea, som är ett av de mest stängda länderna, har löst frågan om internet genom att ha ett slutet nationellt system, direktstyrda tv och radiosändningar med mera. Man kan nämna Iran, Kina med flera. Att tala om fri tv i dessa länder är närmast ett hån. För att spinna vidare på demokratiministerns motfråga till mig undrar jag: Vad händer när fria medier väljer att faktiskt censurera sig själva när de får stå orörda, eftersom det är detta som har skett? Det skedde på Eurovision Song Contest . Medierna väljer att censurera sig själva. När blir deras rädsla att stöta sig vår rädsla? När börjar vi backa? Hur kan du och jag hjälpa public service, hjälpa SVT, att stå fria från rädsla att stöta sig? När blir ett harmlöst nöjesevenemang verkligen på allvar, som det faktiskt enligt min mening blev den där sekunden i Wien?
Fru talman! Jag tackar Bengt Eliasson för detta. Jag delar din kärlek och respekt för vårt system och det som jag hör att du verkligen ger uttryck för kring vikten av yttrandefrihet och stor publicistisk frihet. Det viktigaste vi kan göra tror jag är att veta våra roller, veta om att vi har möjligheten att ha dessa diskussioner i detta rum men också att vi ska hålla våra fingrar som politiker väldigt långt bort från allt som kan tolkas som styrning av eller otillbörlig påverkan på public service eller medie och yttrandefriheten i stort. Jag tror att det tål att påminnas om hur vårt system fungerar. SVT har sändningstillstånd under sex år, och det senaste inleddes 2014 och tar slut 2019. För SVT gäller att sändningsverksamheten ska utövas opartiskt och sakligt och med beaktande av en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet. Sakligheten innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande. Opartiskheten är viktig ur flera perspektiv, men har tre huvudpunkter, nämligen att den som blir utpekad ska ha möjlighet att gå i svaromål och svara på kritiken, att man inte får behandla kontroversiella frågor på ett ensidigt sätt och att en representant för ett programföretag inte får ta ställning i en kontroversiell fråga. Eurovision Song Contest arrangeras av EBU. För att bli medlemmar i EBU måste alla programföretag uppfylla ett public service-uppdrag i sina respektive länder. Eurovision Song Contest är alltid direktsänt, och föregående års vinnare arrangerar. Sverige kommer alltså att arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Sedan har vi Granskningsnämnden som är den instans som granskar program i efterhand. Men Granskningsnämnden får därmed inte styra vad SVT eller andra public service-bolag ska sända framöver. Det finns med andra ord ett tydligt regelverk och ett system som arbetar för att säkerställa att politiker som vi eller andra opinionsbildare eller påtryckare inte ska kunna störa medieföretagens publicistiska frihet. Därmed skyddar vi yttrandefriheten som kommer hela det svenska folket till del, och det är underbart. Precis som riksdagsledamot Eliasson säger är det viktigt att vi politiker för denna diskussion i denna kammare och ständigt bevakar yttrandefriheten och oberoendet för public service.
Fru talman! Vi är naturligtvis helt eniga om den demokratiska uppbyggnaden av public service, avtalen och alla regler runt omkring. Problemet är det som faktiskt skedde och som jag inte kan beteckna som någonting annat än censur. Som demokratiministern sa i sitt första anförande är censur förbjuden i Sverige. Vi har inte haft censur sedan andra världskrigets dagar i Sverige, och det ska vi vara ohyggligt glada och stolta över. Även självcensur kan vara förödande. SVT:s roll har varit återutsändande. Problemet är vad som händer nästa år om det förekommer politiska yttringar i ESC när vi ska producera det. Jag ska referera vad Björn Afzelius har sagt. Jag tror inte att det sker så ofta i denna kammare. Han har sagt: Politik är inget mode. Det är ingen ball och trendig grej. För de flesta är det en livsnödvändighet. Jag håller helt med om detta. Ett internationellt nöjesevenemang som censureras är ingen trivialitet. Det är ingen ball och trendig grej som bara råkade ske för att det var mysigt. Det är politik. Några möjligen icke önskvärda och inte så trevliga burop bland publiken maskeras och görs om till den där myspysiga lördagsunderhållningen som vi alla har förväntat oss. Det är ett nålstick i demokratin, det är det sluttande planet och det är politik som för de allra flesta är en livsnödvändighet. Jag tackar demokratiministern för debatten.
Fru talman! Det är av grundläggande betydelse för vår demokrati att våra medier förblir fria och skyddas från politisk påverkan. Det är därför som vi har bestämmelser i vår grundlag till skydd för yttrandefrihet och etableringsfrihet som sätter gränser för riksdagens och regeringens möjligheter att styra medierna. SVT:s sändningstillstånd innehåller villkor om saklighet och opartiskhet, och SVT ska givetvis följa dessa villkor. Det är dock viktigt att understryka att det alltid är SVT själva som gör den publicistiska bedömningen. SVT bestämmer helt och hållet på egen hand vad som ska sändas och hur programmen ska utformas. Först i efterhand, när programmet har sänts, kan Granskningsnämnden pröva om SVT har följt villkoren i sändningstillståndet. Som kultur och demokratiminister ser jag det som en av mina absolut främsta uppgifter att värna public service oberoende. Därför tänker jag även fortsättningsvis avstå från att kommentera SVT:s redaktionella beslut.